Fru talman! Lars Johansson har frågat närings och energiministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att förändringen av förmånsbeskattningen inte ska medföra negativa konsekvenser för biltillverkare och bilköpare. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade förmånsbilar infördes 2002. Syftet var att underlätta introduktionen av mer miljövänliga bilar på marknaden. Nedsättningen har förlängts i olika omgångar och gäller enligt den senaste förlängningen till och med inkomståret 2011. Den tidsbegränsade nedsättningen är viktig för att driva fram den senaste och bästa tekniken när det gäller miljöfordon. Regeringen uttalade därför i budgetpropositionen för 2011 att den har som reformambition att förlänga den tidsbegränsade nedsättningen för de bilar som är utrustade med den senaste och bästa tekniken för drift med elektricitet eller annan gas än gasol. Regeringen uttalade även att den avser att återkomma med ett detaljerat förslag under 2011 om vilka bilar som nedsättningen kommer att omfatta. Utrymmet för framtida reformer bestäms av hur de offentliga finanserna utvecklas på sikt. Det innebär att angelägna reformambitioner kan genomföras först när det är säkerställt att överskottsmålet nås och ett varaktigt reformutrymme uppstått. Olika reformer måste även vägas mot varandra. Jag har förståelse för att branschen har behov av långsiktiga regler. En avvägning beträffande den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för miljöbilar bör därför göras redan under våren inom ramen för den pågående budgetprocessen.

Fru talman! Tack för svaret, finansministern! Jag vill gärna uppehålla mig vid det som är det positiva i svaret, nämligen det som kom på slutet: Jag har förståelse för att branschen har behov av långsiktiga regler. Anledningen till att jag har väckt den här interpellationen är faktiskt för att det inte har lämnats några sådana långsiktiga besked till branschen. Detta gör att branschen är orolig för hur det ska gå framöver - varför får man inte besked i tid? Jag vill påminna om, vilket också framgår av interpellationssvaret, att möjligheten att få mer miljöanpassade förmånsbilar har funnits sedan 2002. Jag har tittat lite på statistiken över vad som har hänt. Om man tar Volvo Personvagnar i Sverige som ett exempel var 96 procent av de bilar man sålde år 2000 bensinbilar. Nu är man nere på 4 procent bensinbilar. Det har alltså skett en väldigt positiv utveckling under dessa ungefär tio år fram till 2010. Det är viktigt att inte tappa tempo. Det är klart att de insatser som har gjorts när det gäller att titta på förmånsvärdet utifrån miljösynpunkter har haft stor betydelse för att väldigt många ska köpa en typ av bil som innebär en mindre miljöpåverkan och mindre koldioxidutsläpp i samhället. Det har vi haft stor glädje av, inte bara för samhället i sin helhet utan naturligtvis också för de fordonstillverkare som vi har i Sverige. Av de bilföretag som generellt sett haft den största andelen i Sverige ser vi bland de tre främsta två företag som har produktion i Sverige. Det visar på att detta har betydelse inte bara för att få ned utsläppen i landet utan att det också har betydelse för svensk industri. Det är också positivt långsiktigt. Därför är min enkla fråga ånyo varför det dröjer så mycket med ett klart besked till fordonsindustrin så att vi vet vad som ska gälla framöver. När det inte kommer något besked och man inte vet om den här förmånsbaserade miljöfaktorn kommer att finnas kvar i framtiden leder det till att kunderna i större utsträckning väljer andra alternativ. Det är det som är problemet.
Fru talman! Jag delar naturligtvis Lars Johanssons grundläggande utgångspunkt att klimatfrågan är viktig. Det måste vara utgångspunkten både för diskussionen om miljöfrågan men också för diskussionen kring fordonsindustrin. Sverige är ett land som tillsammans med några av våra nordiska grannländer har kunnat visa att vi kan förena väldigt god ekonomisk utveckling med minskade koldioxidutsläpp. Det är bland annat för att vi har en energiförsörjning byggd på vattenkraft och kärnkraft som bidrar till låga utsläpp. Därtill har vi en koldioxidbeskattning, gröna certifikat, miljöbilspremier och andra styrmedel som fungerar. Nu har vi en situation där bilförsäljningen utvecklas exceptionellt starkt. Sverige är ju ett land som, vilket är välbekant, har väsentligt starkare tillväxt och bättre ekonomisk utveckling än de flesta andra. Det man bland annat framhöll i dag när SCB redovisade sina nya tillväxtsiffror var att just bilförsäljningen stiger mycket kraftigt. Vi fick en bilregistrering som också presenterades i dag med en mycket kraftig ökning. Jag tror till exempel att det var en ökningstakt på mellan 40 och 50 procent för dieselbilar. Nu ska man komma ihåg att dieselbilar i det perspektivet är ett miljöviktigt alternativ därför att de har en förbrukning som är relativt låg. Detta är en del av den omläggning vi har gjort av fordonsbeskattningen för att få tydligare styrmedel. Ordning och reda i offentliga finanser bygger på att man har budgetbeslut och budgetprocesser som fungerar. Det har inte på något sätt varit några fördröjningar i de här processerna, utan besked kommer att lämnas när alla processer är avslutade. Vi ska få in underlag från trafikverken, och sedan ska de här viktiga reformfrågorna prövas mot alla andra. När så alla prövningar har gjorts ska besked lämnas. Jag har väldigt svårt att se att en socialdemokratisk regering skulle ha gjort på något annat sätt. Det är den ordning vi har i Sverige: Vi sköter sådant här i god ordning, och så lämnas besked när de kan lämnas. Detta kommer att skötas på precis samma sätt som jag förutsätter att en socialdemokratisk regering skulle ha gjort.
Fru talman! Nu är det ju inte riktigt så. Det här är inga nya frågor, utan det är frågor som, antar jag, har beretts av regeringen under flera år. Det är det som är orsaken till varför jag ställde interpellationen: Varför kan man inte ge besked i tid, när det nuvarande systemet går ut redan under 2011? Man har begärt besked från regeringen eftersom det har betydelse för den långsiktiga planeringen. Det som har hänt är precis det som sker, alltså att försäljningen av E85-bilar nu har gått ned oerhört drastiskt därför att man inte har fått några besked. Sedan är det riktigt att bilförsäljningen har gått upp. Dieselbilarnas andel ökar stort i Sverige just nu, men deras utsläpp är större än vad de är för E85. Även om energivärdet på en liter diesel är högre än på en liter E85 är utfallet ändå tyvärr sådant att det för en diesel är större miljöpåverkan än det är för E85. Det är den utvecklingen man har kunnat se under en längre tid, och jag är förvånad över att man inte har skyndat på processen inom Regeringskansliet för att kunna ge tydligare besked i god tid när man har kunnat se den här utvecklingen under hela föregående år.
Fru talman! Det är naturligtvis bra att vi får den här diskussionen, och jag delar mycket av Lars Johanssons utgångspunkter både för bilindustrin och i miljöfrågan. Men låt oss ändå, för att sätta frågan i perspektiv, konstatera att bilförsäljningen i Sverige stiger mycket kraftigt. Jag kan inte dra mig till minnes några europeiska länder som har en lika kraftig ökning av bilförsäljningen. Vi har också en mycket kraftig nyanställning i bilhandlarbranschen, så det är en verksamhet som i dag växer snabbt. Det sker nu löpande en omställning. Låt oss komma ihåg vad det är vi talar om. Vi vill skärpa kravet på miljöbilspremien och har då talat om en supermiljöbilspremie. Logiken i den är att vi har koldioxidskatt. Det är det breda och väl fungerande styrmedel vi har för att minska koldioxidutsläppen. Vi kompletterar det till exempel med gröna certifikat för att få fram mer miljövänlig energiproduktion. Ska en miljöbilspremie fungera och spela en roll är det inte som en bred subvention till bilköp, utan den ska vara teknikdrivande och ge en stark subvention till den absolut senaste tekniken. Därav följer att definitionen måste göras om. Den måste löpande omprövas, snävas in, stramas upp och tuffas till. Det är det som är själva existensberättigandet för miljöbilspremien. Det är alltså inget konstigt att man måste se över den. Nu har det funnits ett uppdrag som ska redovisas från trafikverkens sida en bit in i mars, om jag har en korrekt minnesbild. Sedan ska frågan prövas, och så ska vi bereda den precis som alla andra budgetfrågor. Regeringen har sedan för avsikt att så snart det är möjligt återkomma på det här området och kunna ge de besked som krävs till denna viktiga verksamhet.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag bara framhålla att man ska komma ihåg att den kraftiga uppgången för produktionen inom fordonsindustrin beror på att vi hade en väldigt låg produktion dessförinnan. Under 2008 och 2009 tappade vi 30 000 industrijobb i Västsverige. Det var alltså en nedgång som var dramatisk. Det är klart att det har skett en återhämtning nu. Det är positivt, men det är alltså från en väldigt låg nivå. Jag talade nyss om E85, men vi har också frågan om elhybrider som är ett annat område där vi har drivit på. Det gjorde den socialdemokratiska regeringen på sin tid, och vi har gjort det i opposition. Jag har även uppfattat att den nuvarande regeringen är intresserad av att få fram mer miljövänliga fordon som innebär att vi kan få ned koldioxidutsläppen. Inom transportnäringen finns möjligheter att tillvarata för att på det viset få ned riskerna för ytterligare utsläpp. Därför är det också väldigt viktigt att man driver på utvecklingen och ligger lite före och inte bara inväntar, som jag uppfattar att finansministern gör. Om man ska invänta ytterligare rapporter till i mars är väl risken att det är för sent att komma med några besked i vårpropositionen också. Då kanske jag får väcka en ny interpellation. Jag tycker att det är ett långhalande i en sådan här fråga där man borde kunna gå mycket snabbare fram, för det behöver Sverige och världen.
Fru talman! Jag kan naturligtvis dela Lars Johanssons glädje över att bilindustrin i Sverige är på väg tillbaka. Det är inte bara att vi har kraftiga ökningstal utan det är också så att sysselsättning, industriproduktion och export samlat nu är återställda till den nivå de låg på före krisen. Det är naturligtvis väldigt positivt. Så småningom kommer detta också att få genomslag i industribranschen, även om vi redan nu kan se att det är en oväntat snabb ökning av sysselsättningen där också. Låt oss konstatera att den grundläggande utgångspunkten för svensk klimatpolitik är koldioxidskatt och en koldioxidfri energiförsörjning byggd på vatten, vår viktiga kärnkraft och naturligtvis en utbyggnad av vindkraften med bland annat gröna certifikat. Ett komplement till detta är miljöbilspremien. Hela idén med miljöbilspremie bygger dock på att den hela tiden definieras om så att man hela tiden har den som teknikdrivande. I det ögonblick den i stället blir en bred skattesubvention fungerar den inte längre som ett effektivt styrmedel utan det ska vara en supermiljöbilspremie som driver på utvecklingen åt rätt håll. Det ska vi naturligtvis återkomma till i god ordning. Det är så att säga en klassisk diskussion mellan en regering och en opposition att oppositionen säger att här borde vi kunna gå fram snabbt och regeringen säger att det här måste vi ta i god ordning. Då skulle jag bara vilja säga att det är min bedömning att det kommer vi också att kunna göra, på precis samma sätt som en socialdemokratisk regering hade gjort. Man för en budgetprocess framåt och när den är avslutad lämnar man besked om den.